Fru talman! Det var just smittorisken som låg bakom min fråga och inte det etiska perspektivet. Att djur äter andra självdöda djur är faktiskt en företeelse i naturen som jag inte har några etiska invändningar mot -- det kan man ju inte ha. Men i detta fall handlar det om en möjlig smittväg som vi faktiskt kan stänga. Även om det i detta fall inte skulle kunna röra en sådan sjukdom som man har så stora problem med i t.ex. Storbritannien, mad cow decease, har den sjukdomen ändå att göra med att man framställer foder från döda djur, och sedan sprids smittan, vilket man från början trodde var otänkbart, men det har skett via fodret.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på mina frågor. Jag fick faktiskt ställa samma fråga två gånger innan jag kunde få något svar. Jag tolkar det som att det har funnits en viss osäkerhet i regeringen om vem som skulle handskas med bostadsfrågorna. Det svar som jag har fått i dag är inte så värst klargörande. Att det förekommer förhandlingar på bostadsmarknaden känner jag till. Jag har också läst propositionen. Men inget svar kan också vara ett besked. Jag tycker att det är allvarligt att regeringen sprider en sådan osäkerhet omkring sig på ett sådant viktigt område som bostadsområdet, dels därför att en god bostad är en social rättighet, dels därför att bostadssektorn är en så viktig motor i vår ekonomi. Lundgren hänvisar till, förslaget om att riva upp räntelånesystemet, är att hyran i nyproducerade bostäder stiger med åtskilliga hundralappar. En alldeles vanlig verklig trerumslägenhet, Bo Lundgren, planerad i Upplands Väsby, kommer att stiga med i runda slängar 660 kr. i månaden. Det är verkligheten. De övriga förslag som har lagts fram och som berör bostadsområdet kommer att betyda ytterligare höjningar av hyran. Dessa har jag emellertid inte hunnit räkna på än. Är regeringen inte orolig över de sociala konsekvenser som en sådan bostadspolitik för med sig, att folk inte har råd att bo? Är regeringen inte orolig över att det i praktiken kommer att bli ett byggstopp, vilket kommer att betyda både arbetslösa byggnadsarbetare och i praktiken en ökad bostadslöshet? Vilka skattesänkningar tänker regeringen genomföra för att kompensera låginkomsttagarfamiljer och unga människor för så kraftiga hyreshöjningar som det här är fråga om? Detta skulle jag vilja ha svar på.

Fru talman! Ett tag föll Bo Lundgren in i sin gamla oppositionsroll och talade mer om den förra regeringens politik än om de frågor som jag ställde till honom. Jag får därför lov att upprepa dem. Är Bo Lundgren orolig för de sociala konsekvenser som kraftiga hyreshöjningar kommer att få på grund av regeringens egen politik? Är Bo Lundgren orolig för att det i praktiken kan komma att bli ett byggstopp när det gäller lägenheter på grund av att ingen har råd att efterfråga de bostäder som skulle byggas med de nya finansieringsreglerna? Vilka skattesänkningar är det som Bo Lundgren vill erbjuda låginkomsttagarfamiljer och unga människor för att de skall kunna efterfråga de mycket dyra bostäder som kan komma att produceras i och med det finanseringssystem och det övriga bostadssociala system som ni har förutskickat? Dett är ju bara början, Bo Lundgren.

Fru talman! Jag håller med Bo Lundgren om att det självfallet inte går att isolera bostadspolitiken från övriga politiska områden. Om man vill ha en utjämning i samhället och om man vill ha ett socialt rättfärdigt samhälle gäller det att driva en bra politik på alla områden. Men det hade varit möjligt att avstå från att riva upp räntelånesystemet. Då hade pengar sparats. Dessutom hade kostnadsutvecklingen vad gäller nyproduktionen av bostäder dämpats. Dessa kostnader är ju i dag ett mycket stort problem för många. Det gäller då både kommuner och bostadsföretag. Det här liknar nästan en f.d. borgerlig regerings besked om energin och avvecklingen av kärnkraften. Men först skulle det ju till en rejäl utbyggnad. Jag tycker att Bo Lundgren nu för en liknande politik. Stödet till bostadspolitiken skall avvecklas. Men först skall det ske en rejäl utbyggnad. Villkoren är sådana att hyrorna höjs. Till syvende och sist är det alltså hyresgästerna som skall betala också den här utbyggnaden.

Fru talman! Visst är tillväxt en viktig sak. Under den senaste tiden har vi sett exempel på hur viktigt det är att ha en tillväxt i ekonomin. Det måste ju finnas ett utrymme i ekonomin för reformer. Men att man då kan agera på ett sådant sätt att man i stort sett åstadkommer ett totalt stopp på bostadsmarknaden begriper jag bara inte. Bostadsmarknaden utgör ju en mycket viktig del av ekonomin. Den är dessutom en mycket viktig motor just för den ekonomiska tillväxten. Men där slänger regeringen nu in grus som kommer att leda till motorstopp. Det är jag alldeles övertygad om.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Lundgren för det upplysande svaret. Jag måste dock säga att den sista biten fullständigt gått mig förbi. Men det må kanske vara mig förlåtet att jag inte upptäckte detta i det digra material som det s.k. Dennispaketet för Stockholms del omfattar. Jag ser agerandet som ett effektivt sätt att få bort ett förslag som innebär ganska litet pengar för statens del men som skulle ha betytt mycket för regionen när det gäller t.ex. att få fram fler hem för senildementa eller för handikappade, och det gäller då mindre boendeenheter. I stället tas dessa saker med i ett stort trafikpaket, och detta paket innebär en ökad trafik i Stockholmsregionen samt att trycket på regionen blir hårdare avseende både bostadsbyggande och kontorsbyggande. Framför allt gäller det kanske det senare. Det är tråkigt att intentionerna i beslut som fattats tidigare om investeringsavgiften på det här sättet har kommit bort. Det är synd att det inte gick att få en återföring till regionen, som det var sagt, när överhettningen väl dämpats. Jag undrar hur det förhåller sig med de 130 miljonerna. Är det den summan som det handlar om? Kommer dessa pengar ograverat att så att säga ramla in någonstans i den s.k. Dennisuppgörelsen och därmed försvinna ur sinnevärlden?

Fru talman! Jag vet att riksdagen har fattat beslut i detta avseende. Det vore mig fjärran att kräva att statsrådet skall frångå ett beslut som riksdagen har fattat utan att riksdagen har kommit med ett nytt förslag i frågan. Men icke desto mindre gäller det 130 miljoner till bostadsbyggande. Det är också en hel del pengar. Dennispaketet med alla miljarder där omfattar ju också ett beslut om omfattande trafikledsinvesteringar. Det handlar inte bara om kollektiv trafik. Trafikledsinvesteringar är en förutsättning för pengar till kollektivtrafiken. Således ramlar även de 130 miljonerna bort om Dennispaketet skulle falla.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

Fru talman! Jag respekterar också riksdagens majoritetsbeslut. Men jag konstaterar att det från mitt partis utgångspunkt är ett dåligt beslut. Vi har inte sett slutet på den här historien ännu. En hel del beslut har ju ännu inte fattats i frågan.

Fru talman! Jag börjar med att tacka statsrådet Bo Lundgren för svaret på min fråga. Men jag måste säga att jag i likhet med en tidigare talare här inte är särskilt nöjd. Jag vill också säga att jag inte är speciellt nöjd med att det är statsrådet Lundgren som svarar på min fråga. Det skulle behövas en särskild bostadsminister, som har ett engagemang och ett intresse för bostadsproduktionen -- alltså inte enbart för de finansiella aspekterna i detta sammanhang. Vad gäller framför allt den första delfrågan om merkostnaderna har jag, med tanke på att det handlar om en skatteminister, väldigt svårt att förstå resonemanget att man från regeringens sida är beredd att acceptera förhöjda kostnader -- som man ju gör genom att inte införa räntelånesystemet. Det finns olika beräkningar i detta avseende. Det rör sig om 1--2 miljarder kronor i extra kostnader för staten. Med tanke på regeringens uttalade policy t.ex. när det gäller att minska statens utgifter och budgetunderskott förvånar det mig oerhört mycket att man gör så här. Vilket system som än väljs -- jag vet att man från borgerlig sida är mycket kritisk till räntelånesystemet -- är det, såvitt jag förstår, just osäkerheten på byggmarknaden som är värst. Det är denna som leder till en sjunkande bostadsproduktion. De som bygger, de som planerar bostäder och de människor som skall flytta in i en villa, en bostadsrätt eller en lägenhet vet ju inte vad det är för villkor som gäller. Det i sig är väldigt dämpande för bostadsproduktionen. Slutligen vill jag förtydliga min fråga som jag inte tycker att jag har fått något svar på: Är statsrådet beredd på att vi får en drastiskt sänkt bostadsproduktion under 1992 och 1993 på grund av att man från regeringens sida inte ens har talat om vilket system man vill ha 1993? Det har bara talats om att man inte vill ha räntelånesystemet, och man blir kvar vid det gamla.

Fru talman! Jag vill inte hävda att bostadsproduktionen och bostadspolitiken har varit problemfria områden eller att det inte skulle behövas en rad åtgärder -- förutom införandet av räntelånesystemet. Det gäller då önskvärda åtgärder för att minska byråkrati och regleringar för att på det sättet göra det möjligt för människor att få en bra bostad. Det tycker jag vore i högsta grad behjärtansvärt, och dessutom är det ett viktigt politiskt mål. Men det sätt på vilket det hela sker tycker jag inger oro för framtiden. Det finns väldigt tydliga tecken på att bostadsproduktionen kommer att sjunka. Eva Johansson berörde tidigare här hur de olika åtgärderna kommer att drabba framför allt hyresgäster. Det blir väldigt stora höjningar för de enskilda människorna vad gäller boendet. Särskilt kommer människor med låga inkomster att drabbas. Det gäller människor som kanske inte i likhet med vad som är Bo Lundgrens ideal har möjlighet att välja mellan köp av bostadsrätt eller köp av villa. Det blir i stället de som inte har valmöjligheter som framför allt kommer att drabbas.

Fru talman! Vi är självfallet intresserade av att medverka till förenkling och till borttagande av onödig byråkrati. Vi får hjälpas åt med detta och studera detaljerna i propositionen. Däremot tycker jag att dess huvudinriktning i högsta grad kan ifrågasättas. Jag kan bara konstatera att statsrådet Lundgren inte oroar sig så mycket över byggproduktionen och över människors möjligheter att tillgodose sina bostadsbehov, framför allt inte över ungdomar och andra med låga inkomster som inte ens med en ändrad skattepolitik kommer att kunna få den valmöjlighet som Bo Lundgren talar sig så varm för.

Vad gäller svaret på Inger Lundbergs fråga 1991/92:61 om skatteutjämningsavgiften har finansminister Anne Wibble anmält att hon är försenad och att frågan kommer att besvaras längre fram under kvällens frågestund.
Fru talman! Inger René har frågat finansministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att minska de ekonomiska problemen för kommuner med stor andel fritidsfastigheter. Vi har fördelat arbetet så inom regeringen att det är jag som skall svara på frågan. Jag är väl medveten om att kommuner med en stor andel fritidsfastigheter i många fall drabbas av sådana ekonomiska problem som Inger René beskriver i sin fråga. Samtidigt bör man komma ihåg att de fritidsboende ofta bidrar till att servicen kan upprätthållas året runt på en godtagbar nivå. Det gäller inte minst i glesbygden. Jag tycker det är angeläget att finna en lösning på de problem som en del kommuner drabbas av till följd av att man har en stor andel fritidsfastigheter. Jag tänker därför så snart som möjligt ta initativ till ett utredningsarbete om bl.a. grunderna för medlemskap i kommunerna. En viktig fråga i utredningsarbetet bör vara om fastighetsinnehav också i fortsättningen skall utgöra en särskild grund för kommunmedlemskap. Man bör också överväga om likställighetsprincipen skall tillämpas på de fritidsboende. De här frågorna har i hög grad anknytning till den problemställning som Inger René tagit upp. I sammanhanget kan jag också nämna att kommunernas rätt att ta ut avgifter för vissa typer av service för närvarande behandlas av avgiftsutredningen , som snart kommer att överlämna sitt slutbetänkande. Vi räknar med att det kommer att ske under december. I samband med beredningen av avgiftsutredningens förslag är det möjligt att pröva olika vägar för att minska de problem som Inger René har pekat på i sin fråga.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

Vi skall också göra det snarast, men jag vill inte gå in på detaljerna, eftersom det är utredningens uppgift att pröva vilka åtgärder som kan vidtas. Men jag utgår från att man kommer att hitta lösningar så att kommuner som drabbas av detta problem skall kunna bemästra det.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket positivt att civilministern har tänkt tillsätta denna utredning. Jag tror också att det finns en psykologisk faktor i detta sammanhang. Vi som är fritidsboende i en kommun vill känna att vi inte snyltar på denna, utan att vi gör rätt för oss. Jag skulle vilja skicka med det uppslaget, även om civilministern inte kan påverka utredningen, att man kanske skulle kunna överväga möjligheten att ha någon form av skatteväxling mellan sitt fritidsboende och sitt permanentboende, så att man exempelvis betalade kommunalskatt till sin fritidskommun under en viss tid.
Fru talman! Jag tackar för de synpunkterna. Jag kan överväga dem inför de direktiv som vi skall ge till utredningen. Jag är övertygad om att detta problem kommer att lösas. Man har länge arbetat med det, och det finns tankar om hur man på olika vis skall kunna komma till rätta med det.
Fru talman! Jag har en synpunkt till. Jag blir litet bekymrad när det talas om likställighetsprincipen. Den fordrar såvitt jag förstår en lagändring, och en sådan skulle i sin tur göra att detta ärendes behandling fördröjdes. Jag skulle därför gärna vilja att man hittade andra vägar för att lösa problemet.

Fru talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen avser att ta kontakt med vägverkets ledning med anledning av uppgifter om indragningar av vägunderhållet i landets glesbygder. Bakgrunden till frågan är, som Tage Påhlsson anger i sin fråga, att det förekommit uppgifter i massmedia om att vägverket ämnar dra in på vägunderhållet i landets glesbygder, framför allt i Vägverket upprättar särskilda planer för drift och underhåll av vägnätet. I planeringen för dessa insatser under perioden 1990--1995 bedömde vägverket att reglerna för drift och underhåll borde förbättras. I de nya reglerna anges för belagda vägar funktionella krav för bärighet, spårdjup, ojämnheter m.m. Dessa nya regler innebär en viss förbättring för den norra delen av landet i förhållande till tidigare gällande normer. I norra Sverige har en stor del av vägnätet inte en s.k. normerad bärighet, dvs. vägarna tål inte belastning av fordon med 10 tons drivaxeltryck, 16 tons boggietryck samt 56 tons totalvikt under hela året. Detta beror bl.a. på klimat och jordartsförhållandena. Nedbrytningen av det belagda vägnätet går därför snabbare än i övriga delar av landet. Detta medför att standarden för vägnätet i Norrland före en åtgärd tillåts vara något lägre än i södra Sverige. När det gäller vilka maximala spårdjup och ojämnheter som över huvud taget får förekomma på vägnätet är reglerna lika över hela landet. I tilläggsbudget I för budgetåret 1991/92 föreslår regeringen omfattande tidigareläggningar av infrastrukturella investeringar bl.a. avseende vägnätet. Förslaget innebär att åtgärder för att bl.a. öka bärigheten kommer till stånd tidigare än planerat. Enligt min mening avspeglar detta förslag regeringens ambitioner när det gäller att förbättra vägstandarden i hela landet. Jag ser mot denna bakgrund ingen anledning att nu ställa andra krav på driften och underhållet av vägnätet än dem som vägverket har ställt i sina anvisningar.
Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för hans svar på min fråga. Delvis var det ett positivt svar, delvis ett ganska negativt svar, framför allt i slutklämmen. Enligt upplysningar som jag har fått och enligt uppgifter i pressen, som har verifierats av vägverkets ledande tjänstemän, bl.a. vägdirektören i Västernorrlands län, har man i dag klart skilda normer för Norrland och för Sverige i övrigt när det gäller hur mycket vägbanan får slitas ned. Normalt tillämpas en gräns vid 23 mm spårdjup i asfalten innan åtgärder måste vidtas. I Norrland går gränsen vid hela 29 mm, dvs. nästan tre centimeter. Det är en ganska skaplig ränna i asfalten, och när man har kört på sådana vägar vet man verkligen vad det innebär för trafiksäkerheten, för slitaget på fordonen, deras däck osv., och inte minst för drivmedelsförbrukningen. Det finns alltså många nackdelar med att låta vägarna slitas ned på det sättet. Vägverket har också andra motiveringar för att det skulle vara naturligt att man inte underhåller lika frekvent i Jag vill fråga kommunikationsministern: Tänker man inte vidta några som helst åtgärder mot vägverket? Jag vill inte uppmana till ministerstyre, men det vore ändå lämpligt att ta kontakt med verket. Den sämre drifts och underhållsstandarden i Norrland är något som verkligen har upprört befolkningen där.
Fru talman! Ja, Tage Påhlsson, jag skall träffa vägverkets företrädare framöver, och jag kommer naturligtvis att ta upp den här frågan. Jag är väl medveten om vilka starka känslor detta har väckt, inte minst i Norrlands inland. Man har där haft en känsla av att man har lägre värde än människor i de mera tätbefolkade södra delarna av landet. Jag är oerhört angelägen om att människorna i Norrlands inland får en stärkt självkänsla och att de skall förstå att vi i den nya regeringen bryr oss om denna landsdel. Därför kommer jag att ta upp denna fråga. Men jag vill ändå fästa uppmärksamheten på att de maximivärden för spårdjup och ojämnheter som får förekomma i vägnätet faktiskt är lika i hela landet. Maximidjupen är lika stora, och de är fastställda bl.a. från trafiksäkerhetsverkets utgångspunkter. I frågan om när man sätter i gång åtgärder skiljer det dock något. Något som är specifikt för Norrland, förutom den vackra naturen och de trevliga människorna, är att man där uppe i större utsträckning än i södra Sverige accepterar att fast snö ligger kvar på vägbanan, och det ger en litet annan situation när det gäller vägunderhållet. Det är bl.a. den typen av förhållanden som spelat in när man har kommit fram till de normer som tillämpas. Jag kommer att diskutera det här med vägverkets ledning, men jag kan inte nu utlova några förändringar, i varje fall inte på kort sikt.
Fru talman! Jag får tacka för att kommunikationsministern verkligen vill satsa på inre Norrland och på Norrland över huvud taget. Vi känner ibland faktiskt att vi i någon mån är en sämre sorts medborgare. När det gäller frågan om man skall satsa på underhåll eller inte vill jag säga att fast snö inte finns på så många vägar, utan att det är den isiga asfalten som det gäller. Vägunderhållet har ju verkligen betydelse för näringslivet, för det allmänna, för möjligheterna att leva, att pendla till arbetet osv. Jag vill återigen fråga: Är det inte möjligt, också med hänsyn till att det skall tas kontakter från de fyra nordligaste länens landshövdingar i denna fråga, att ta en ordentlig kontakt med vägverket och verkligen undersöka hur det ligger till i detta avseende?
Fru talman! Vi har nu en besvärlig situation med arbetslösheten i landet. Den har framför allt drabbat de områden vi talar om. Därför har regeringen givit AMS 2,5 miljarder till olika typer av insatser. En hel del av de pengarna kommer att satsas på underhåll av vägnätet och utbyggnad av bl.a. mindre projekt, framför allt i Norrlands inland. Dessutom har vi på kommunikationsdepartementet anslagit ytterligare 1,5 miljarder. Det som berör regionerna 1 125 000 000 kr. för olika projekt. En inte oväsentlig del beror just på den vägstandard vi nu diskuterar. Alla pengarna går inte till vägarna, men en ganska stor del går till denna typ av problem.

Fru talman! Ja, det är glädjande. Det är vår målsättning att visa att denna regering verkligen vill satsa på hela Sverige. Vi är inne på att framöver ge vägverket ytterligare resurser för det ordinarie vägunderhållet.

Fru talman! Dan Ericsson i Kolmården har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att det s.k. tunnelalternativet av en förbifart förbi Norrköping ånyo utreds och prövas. Enligt gällande ordning är det väghållaren, i detta fall vägförvaltningen i länet, som utreder och tar fram en arbetsplan för ett vägföretag. I arbetsplanen skall ingå en miljökonsekvensbeskrivning som skall vara godkänd av länsstyrelsen. Arbetsplanen ställs därefter ut för granskning. När arbetsplanen varit utställd översänds den tillsammans med inkomna yttranden till vägverkets huvudkontor för fastställelseprövning. Vägverkets fastställelsebeslut kan därefter överklagas till regeringen. I det aktuella ärendet har arbetsplanen varit utställd, och ärendet är under beredning hos vägförvaltningen i länet för att senare översändas till vägverkets huvudkontor för fastställelseprövning. Då ett fastställelsebeslut av vägverket kan bli överklagat och bli föremål för regeringens prövning, kan jag för närvarande inte lämna några synpunkter i ärendet och inte heller ge vägverket direktiv hur ärendet skall hanteras.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag förstod redan när jag skrev frågan att jag inte skulle få ett precist svar. Men jag tyckte ändå att det var angeläget att peka på möjligheten att få en tunneldragning när det gäller E4-ans förbifart vid Norrköping. En sådan lösning vore, inte minst ur miljösynpunkt, i varje fall enligt min mening, den bästa lösningen. Vägverket har genomfört utredningar med grova beräkningar av såväl ytvägs som tunnelalternativet. Ett exempel i dessa skisser är en kostnad på 50 milj.kr. för en inbyggnad av Denna kostnad verkar lågt tilltagen för ett sådant projekt med alla de tekniska problem som följer därav. Jag förstår att Norrköpings kommun nu genomför en egen konsultutredning av alternativen när det gäller förbifarten. Om denna utredning kommer fram till andra siffror och andra bedömningar än vägverkets, hoppas jag att det kan leda till att kommunikationsministern ser över ärendet litet noggrannare. Ministern kan vara övertygad om, att om vägverket lägger ett förslag om ett ytvägsalternativ som bygger på hittills gjorda utredningar, kommer ärendet vid en överklagan att hamna på regeringens bord. Det är också något som framkom av svaret. Ministern bör också väga in vad som långsiktigt är den bästa lösningen för norrköpingsborna. Jag hoppades på någon vägledning av vad ministern anser.

Fru talman! Regeringen har haft att utgå från det material som finns tillgängligt. Enligt de utredningar som har gjorts bedöms de utsläpp som kommer från vägen inte medföra någon skada på vattnet i bassängarna. Det är ställningstagandet i dessa utredningar. Mätningar kommer att göras för att följa upp frågan. Jag har förstått av handläggningen att skulle detta senare visa sig vara fel, innebär ytvägsalternativet att det kommer att ske en överdäckning av bassängarna. Men det ligger i ett senare skede. Den tidigare regimen i Norrköpingens kommun var nöjd med de utredningar som hade gjorts. Den nya regimen, så vitt jag förstår, kommer snart att ta ställning till vägprojektet som helhet. Vi avvaktar från regeringens sida ärendets fortsatta gång. Jag kan försäkra Dan Ericsson i Kolmården att vi inte kommer att tillåta en dragning av E4-an som är skadlig för miljön och för människorna som bor i
Fru talman! Jag tackar speciellt för det senaste beskedet. Om kommunikationsministern har den grundinställning, ser jag optimistiskt på vilken lösning det kommer att bli när det gäller E4-ans förbifart vid Norrköping. Det framgår här att om ett ytvägsalternativ skulle väljas, kan det innebära tunga kostnader senare. Det är därför jag menar att man redan från början kunde ha ett relevant underlag både vad gäller miljökonsekvenser och vad gäller kostnader som gör att man väljer ett tunnelalternativ. Annars kan det bli en mängd kostnader i efterhand som på sikt gör ytvägsalternativet dyrare än tunnelalternativet.

Fru talman! My Persson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för de äldre i samhället med anledning av televerkets prispolitik. Riksdagen har ställt sig bakom en omläggning av televerkets taxor som innebär att priserna för televerkets tjänster i princip skall kostnadsanpassas. En successiv omläggning av taxorna i denna riktning har också skett sedan ett antal år tillbaka. Det ankommer också enligt riksdagens beslut på televerket att besluta om sina taxor inom ett av riksdagen angivet pristak. Den ökande konkurrensen på telekommunikationsområdet gör det nödvändigt att anpassa taxorna till de faktiska kostnaderna. Lokalsamtal subventioneras i dag av riks och utlandssamtal. Stockholmsområdet har i det sammanhanget varit särskilt gynnat. Också hushållens abonnemang subventioneras av överprissättning på riks och utlandssamtal. Vidare har, allmänt uttryckt, företagskunder subventionerat hushållskunder. Genomför man inte en nödvändig kostnadsanpassning av teletaxorna, kommer detta att medföra att företagskunderna går över till konkurrenterna. Detta skulle få till konsekvens att lokalsamtalstaxorna skulle kunna behöva höjas än mer. När det gäller konsekvenserna för de äldre, som My Persson tar upp i sin fråga, vill jag hänvisa till att kostnadsökningen för en genomsnittlig hushållsabonnent har beräknats till 8 %. Detta motsvarar ca 15 kr./månad. Det är vidare så att pensionärer statistiskt sett svarar väl mot normalabonnenten.
Fru talman! Jag skall först be att få tacka statsrådet för svaret. Det var i många stycken det svar vi har kunnat läsa oss till i bladen de senaste veckorna. Jag har full respekt för att det inte är möjligt, eller kanske inte ens lämpligt, för statsrådet att söka styra eller lägga sig i televerkets prispolitik med utgångspunkt i de riksdagsbeslut som är fattade. Jag har velat belysa denna fråga då den för mig har ytterligare en aspekt. Jag anser nämligen att ett statligt verks prispolitik inte kan frikopplas från vad god sed och etik i affärslivet bjuder. Om sålunda ett statligt verk i monopolställning, som det vi här talar om, för en prispolitik som kan komma att försämra livskvaliteten för en stor grupp människor, strider det mot den goda affärsetik som bör eftersträvas. Jag anser därför att det i det aktuella fallet är staten, kanske ytterst regeringen med utgångspunkt i sitt ägaransvar, som måste ta ansvaret för att tillse att televerket uppfyller de målsättningar som jag tror att vi är överens om att ett företag i allmänhetens tjänst har att arbeta efter. Det gäller speciellt ett företag som inte är utsatt för någon konkurrens. Har statsrådet funderat i dessa banor? Är statsrådet villigt och anser sig han ha någon möjlighet att påta sig ansvaret för att förbättra för den grupp människor jag försöker föra talan för, nämligen de äldre i vårt samhälle?
Fru talman! Jag delar verkligen det synsätt som My Persson gör sig till talesman för. Om tillgänglig statistik stämmer, innebär detta en merkostnad per månad på 15 kr. för en genomsnittlig hushållsabonnent. Pensionärerna håller sig i stor utsträckning statistiskt sett inom detta genomsnitt. My Persson tar även upp frågan om den goda affärssedan och den goda affärsetiken. Min uppfattning är att monopolföretag har särskilda problem härvidlag. Det är därför regering arbetar med frågan att skapa konkurrens på det här området. Att företagssamtal och telefoni på företagssidan över huvud taget blir billigare beror just på att den nya tekniken med fiberoptik, laser och satellitkommunikation gör det tekniskt möjligt med konkurrens på detta område. Det pressar priserna. Det vi nu håller på med är att också förbereda för konkurrens i hushållssektorn. Jag tror nämligen att den enda möjligheten att få ned kostnaderna även för hushållen är att vi bryter själva monopolsituationen, som är den verkligt skadliga i det här sammanhagnet. Det är den inriktningen regeringen har. Vi kan vara eniga om att väldigt många människor har blivit upprörda i diskussionen om televerkets prissättning, men låt oss ändå, My Persson, hjälpas åt att ge detta rimliga proportioner; en kostnadsökning på mellan 10 och 20 kr. per månad är inte helt orimlig. Men på lång sikt skall vi hjälpas åt också att bryta monopolsituationen och skapa en konkurrens som sänker priserna också för hushållstelefonin.

Fru talman! På den punkten är vi självfallet helt eniga. Jag har talat med televerket, och jag kommer att tala med televerket. Men jag ser små möjligheter att från min position nu gå in och kräva förändringar i de taxor som har beslutats av televerkets styrelse. Det är det som är det stora problemet i sammanhanget. Min tanke med att påpeka att det är billigare att ringa efter kl. 18.00 var att många äldre har förvärvsarbetande barn som då finns hemma. Höjningen av priset för samtal vid den tidpunkten, när dessa förvärvsarbetande barn har kommit hem och efter arbetets slut så att säga finns på plats, är trots allt inte så avskräckande.
Fru talman! Å mina äldres vägnar vill jag tacka för detta svar, som jag ändå tycker känns hoppfullt. Jag vill ytterligare understryka att vi inte talar om normalkonsumenterna. Dem vi har talat om, och dem vi skall tänka på framöver är de många äldre, som är helt beroende av kommunikation via telefon.

Fru talman! Jag vill återigen hänvisa till att många av de remissinstanser som var negativa när man införde systemet i dag är positiva. Jag vill också upprepa min fråga: Varför tar staten inte ut det systemet faktiskt kostar, om det nu har kostat så mycket? För människor som äger båtar i exempelvis halvmiljonklassen kan ju denna summa på 45 kr. tyckas löjeväckande. Jag tycker alltså att staten skall ta ut sina egna kostnader. Självfallet kan man tycka att ett frivilligt register skulle fylla samma funktion. Men vi vet från olika sammanhang att de människor som är skötsamma, som inte utsätter andra för onödiga risker osv., de kommer säkert att gå med. Andra, som inte är angelägna om det på samma sätt, har säkert inte samma intresse av att vara med i ett frivilligt register.
Fru talman! Jag tror att vi kan erinra oss olika förslag som har mött protester när de har införts, men sedan vänjer sig folk vid dem. Det finns t.o.m. politiska system som har levt kvar mycket länge under till synes frivilliga former. Kvar står ändå att det här är fråga om en enig opinion av remissinstanser som är negativa till detta register, med några få undantag. Det skulle vara intressant att höra vilka av dem som nu har ändrat sig. Jag tror också att man måste ta hänsyn till att detta register har en negativ effekt så till vida att det hävdas att antalet båtstölder och båtbedrägerier har ökat. Man kan anmäla en båt för registrering, erhålla ett registreringsbevis där registreringsbeteckning och tekniska data finns angivna. Sedan kan den förslagne stjäla en båt som motsvarar denna beskrivning. Ofta är stöldgodset utsett redan före registreringsanmälan. När sedan båten skall säljas verkar allt vara i sin ordning, eftersom registreringsbeviset verkar avse båten som är till salu. I sin utvärdering av registret skriver sjöfartsverket att man har uppmärksammat detta. Det är alltså ett problem som existerar.
Fru talman! Vilka som är positiva eller inte i dagsläget går att ta reda på utan att man jämför med när registret infördes. Det finns tidningar att tillgå. Sjöpolisen har uttalat sig exempelvis. Även försäkringsbolag och andra instanser är positiva. Jag rör mig mycket ute i båtsportlivet, och jag vill hävda att jag aldrig under dessa tre år har hört en negativ kommentar. Om det som statsrådet har i tankarna är att jämföra detta med andra politiska system som inte bygger på demokrati, tycker jag att den kopplingen är helt fel. Min fråga kvarstår: Varför inte låta båtägarna stå för den faktiska kostnaden? Det gynnar dem som sköter sina båtar och dessutom inte utsätter andra för fara eller större risker.

Fru talman! Jag ifrågasätter alltså att denna opinion är så vitt utbredd bland båtägare. Jag tycker att det vore aktuellt med en ny bred remissomgång i denna fråga därför att sjöräddningen, sjöpolisen m.fl. instanser klart uttalat ett intrese för att bevara båtregistret. Jag vill upprepa min fråga som jag började med: Finns det aktuella diskussioner eller funderingar om att exempelvis avföra bilregistret? Det bygger ju inte heller på frivillighet och kan jämföras med båtregistret.
Fru talman! Jag tycker att jämförelsen med bilregistret på flera sätt är ganska halsbrytande. Farkoster till sjöss och farkoster på våra vägar innebär så fundamentalt olika problem ur säkerhetssynpunkt. Nej, den här lagen kommer nog att avskaffas, men det kommer att ske i ordnade former. Det kommer att ske skyndsamt men på ett korrekt sätt, och det kommer naturligtvis att bli en remissomgång i någon mening innan detta sker.
Fru talman! Jag beklagar i så fall att båtregistret kommer att avskaffas. Visst finns det skillnader mellan biltrafik och båttrafik -- det är vi alla på det klara med. Men det som är gemensamt är att registret är till för att garantera säkerheten för alla både till sjöss och till lands. Därför tycker jag att det vore angeläget att ha motsvarande regler till sjöss som till lands, just för att värna om sjösäkerheten.

Fru talman! Får jag som avslutning på denna debatt för min del säga att jag är medveten om behovet av att lokalisera lärarutbildning i rimlig närhet till de framtida lärarkandidaterna. Jag vill samtidigt säga att jag ser ett egenvärde i att hålla samman lärarutbildningen på någorlunda stora utbildningsenheter, varför jag tror mera på utvecklad, decentraliserad utbildning och distansundervisning än etablering av helt nya lärarutbildningsanstalter.
Fru talman! Vi bedriver i dag distansutbildning av lärare från högskolan i Luleå. Mellan Luleå och Kiruna är det 40 mil, så vi har väldigt stora avstånd att arbeta med. Utbildningsutskottet behandlade frågor om lärarutbildning i våras, och då handlade det också om dimensionering och lokalisering. Då sade utbildningsutskottet att regeringen har möjlighet att återkomma med förslag om lärarutbildning på nya orter. I dag finns alltså ingen utbildning för lärare för årskurserna 4--9 på högstadiet nord om Umeå. Från Umeå till Kiruna är det 65 mil. Det är alltså väldigt stora avstånd det handlar om. Jag vill än en gång fråga utbildningsministern om han är beredd att verka för att vi kan tillämpa den närhetsprincip som vi vet innebär att vi får fler utbildade lärare, färre obehöriga lärare, bättre utbildning och kan jobba vidare med strukturomvandlingen i Norrbotten.

Fru talman! Lena Öhrsvik kan vara övertygad om att denna regering inte avser att dra fötterna efter sig utan arbetar snabbt och effektivt. Vi kommer att lägga fram förslag i exakt den ordning som motiveras av färdiga förslag som är väl underbyggda. Som framgick av mitt svar finns det ett antal trådar i det studiefinansieringsförslag som jag nu tänker be några visa män eller kvinnor att titta på. Dels handlar det om en samordning med Finvuxutredningens förslag, dels finns i det studiefinansieringssystem som först och främst vänder sig till unga studerande på universitet och högskolor ett antal enligt min mening underliga felsignaler. Jag skulle vilja ha ett studiefinansieringssystem där man i litet högre grad än för närvarande premierar hårt arbete och slit, ett studiefinansieringssystem som dessutom säkerställer att man faktiskt inte skall behöva gå genom hela livet skuldsatt till följd av sina studier. Min ambition är att allt det som jag avser be de vise männen eller kvinnorna att titta på skall vara färdigutrett före halvårsskiftet 1992. Därefter ankommer det på förslagens karaktär att påvisa hur fort ett förslag kan föreläggas riksdagen.

Fru talman! Jag tror att det finns goda förutsättningar för att från CSNs rika erfarenheter och kunskap kunna under den kommande våren ösa till den utredning och översyn som jag hoppas skall vara klar till halvårsskiftet. Enligt vad jag har erfarit finns det inom CSN åtskilliga tankar på förändringar, som skulle kunna skapa en rationellare ordning och rätta till en del av de felsignaler som jag menar att det nuvarande studiefinansieringssystemet skickar ut.

Fru talman! Lena Öhrsvik har i en fråga ställd till kulturministern efterhört om regeringen är beredd att medverka till en fortsatt mikrofilmning av Frågan har överlämnats till mig för besvarande. kr. för att mikrofilma ca 17 000 politiska affischer, som ur forskningssynpunkt var starkt efterfrågade och därför utsatta för hårt slitage. Filmningen, som bl.a. ur metodsynpunkt kan betraktas som ett pilotprojekt, är nu slutförd. Det ankommer på Kungl. biblioteket att med utgångspunkt i det slutförda projektet överväga huruvida även bibliotekets övriga affischsamlingar eller delar därav bör mikrofilmas. Sådana förslag kan i så fall föras fram i den fördjupade anslagsframställningen till regeringen hösten 1992 inför nästa treårsperiod, som utgörs av budgetåren

Fru talman! Jag vågar i denna fråga inte uttala mig om hela regeringens intresse. Men mitt intresse är väckt. Lena Öhrsvik har lyckats fästa min uppmärksamhet på ett område som jag tycker är fascinerande. Inte minst har jag lärt mig åtskilligt genom att ta del av en del av det som har filmats redan tidigare. Det har givit mig en repetitionskurs i Sveriges politiska affischhistoria. Intresset finns alltså.
Fru talman! Jag tackar för intresset. Just frågeinstitutet kan användas för att lyfta fram saker som vi är bra på ute i landet och som kan ha stor betydelse för hela riket i framtiden.

Fru talman! Jag tackar för svaret med den positiva meningsyttringen från statsrådet. Renoveringsbehoven i skolorna är väl kända. Det statliga stimulansbidraget till en upprustning är välbehövligt. Också den långsiktighet som finns i bidraget är att tacka och ta emot av kommunerna, som ju kan planera på ett bättre sätt när de vet att de har detta att rätta sig efter under en period framöver. Det är oerhört angeläget att våra barn i skolorna tillförsäkras en stimulerande inlärningsmiljö. Det gäller både den fysiska och den psykiska miljön. Den fysiska miljön som vi talar om här i dag är viktig dels därför att den lär barnen att vårda en vacker miljö, dels därför att en sådan miljö stimulerar barns fantasi och kreativitet. Man skall inte inbilla sig att miljön i skolor där putsen faller ned och där korridorerna är nerklottrade stimulerar till kreativa tankar hos vare sig elever eller lärare. Därför är det utmärkt att vi får ett sådant här stimulansbidrag. Men det skall komma även barnen i friskolorna till del. Det tycker jag är angeläget att understryka. Det finns nämligen indikationer på att kommunerna i detta läge inte alls prioriterar något annat än de egna lokalerna. Därför vill jag fråga om statsrådet tänker göra några uttalanden i den riktning som detta svar indikerar.
Fru talman! Jag vill först beröra vad Ylva Annerstedt sade om skolmiljöer i allmänhet. Betydelsen av att ha bra skolmiljöer är väl känd. Det finns många problem i våra skolor. Jag vill påstå att de flesta kommuner i alla fall har kommit i gång med arbetet för att göra någonting åt detta. Jag tror att vi på några års sikt kommer att ha en betydligt bättre situation än i dag. För de fristående skolornas del är det inte direkt så att taken ramlar in. Men många av dessa skolor har på grund av orättvisa ekonomiska villkor haft svårt att kontinuerligt renovera sina fastigheter och hålla den standard som vi önskar i skollokalerna. Ur den aspekten är det väsentligt att även fristående skolor får del av de medel som ställs till förfogande. Det är ganska naturligt i och för sig att kommunerna inte går in och rustar i privata byggnader som det ju ofta är fråga om. Men de medel som på detta sätt ställs till förfogande, bl.a. av sysselsättningspolitiska skäl, skall kunna ges på ett rättvisst sätt. Vem som är en skolas huvudman skall inte få avgöra om skolan får del av medlen. I den allmänna debatten kommer jag i enlighet med regeringsdeklarationen att prata om vikten av att fristående skolor behandlas på samma sätt som offentliga skolor.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat statsrådet Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Kommunalekonomiska kommittén har fått i uppdrag att utforma ett nytt system för statens bidrag till kommuner och landsting. Enligt direktiven bör bidragen göras mer generella och rättvisa. Bl.a. ingår att överväga hur ett framtida skatteutjämningssystem bör vara uppbyggt. Kommittén kommer att presentera sitt betänkande om ungefär en månad. Efter remissbehandlingen kommer regeringen att ta ställning till hur det framtida statsbidragssystemet bör utformas. Det är min ambition att förslaget skall kunna utformas så att det blir mindre av rundgång av bidrag och avgifter mellan stat och kommuner. Pengarna bör således i huvudsak gå från staten till kommunerna. Samtidigt måste en ytterligare utjämning av kommunalskatterna eftersträvas. Detta bör kunna uppnås genom utformningen av de allmänna kriterierna för statsbidragen i stället för dagens system med en särskild skatteutjämningsavgift. Jag utgår ifrån att de förslag kommittén kommer att presentera ger regeringen underlag för att bedöma hur den särskilda skatteutjämningsavgiften kan tas bort.